Herr talman! Eva-Lena Jansson har frågat mig vilka konsekvensanalyser jag har låtit göra inför ställningstagandet om försäljning av det statliga ägandet i Nord Pool ASA. I regeringens vårtilläggsbudget föreslås att regeringen under 2009 kan besluta om att sälja samtliga aktier i Nord Pool ASA eller att avveckla bolaget. Jag vill klargöra att denna försäljning endast handlar om derivathandeln och inte ägandet som gäller den fysiska krafthandeln på den nordiska elbörsen. Svenska kraftnät förvaltar sedan 1996 50 procent av ägandet i det nordiska elbörsföretaget Nord Pool ASA. Under 2008 har Nord Pool ASA överlåtit sin clearing och konsultverksamhet och verksamhet för derivatprodukter utanför Norden till OMX AB som numera ingår i Nasdaq OMX Group. Staten har också en option om att sälja resten av Nord Pool ASA till Nasdaq OMX Group för en köpesumma om 80 miljoner norska kronor. Inför den planerade försäljningen har Svenska kraftnät och Näringsdepartementet gjort en bedömning av för och nackdelar med att kvarstå som ägare i bolaget. Som redogörs för i tilläggsbudgeten bedöms marknaden för elderivat utvecklas mot en mer global marknad med ökad konkurrens inom olika börsprodukter. Detta leder i sin tur till sjunkande handelsmarginaler och därmed en ökad ekonomisk risk för staten som ägare. Elderivathandeln är numera också väl etablerad. Regeringen bedömer heller inte att det är en statlig kärnverksamhet att vara ägare till en finansiell handelsplats för el. Mot bakgrund av detta bedömer regeringen att staten inte bör kvarstå som ägare till denna verksamhet. Aktieinnehavet i Nord Pool ASA alternativt tillgångarna i bolaget bör därmed säljas. Däremot kvarstår 30 procent av aktierna i Nord Pool Spot AS i statens ägo genom Svenska kraftnät. Övriga ägare i detta bolag är stamnätsföretagen i Norge, Danmark och Finland. Nord Pool Spot AS bedriver den fysiska elhandeln på spotmarknaden. Det är på denna marknad som råkraftspriset fastställs. Därmed bibehålls den del av den nordiska elbörsen som kan sägas utgöra en del av infrastrukturen för den nordiska elmarknaden. Jag delar därför inte den oro som Eva-Lena Jansson tar upp i sin interpellation om att prissättningen på elmarknaden skulle påverkas av en utförsäljning av Nord Pool ASA. Jag ser heller inte att en sådan avyttring skulle innebära några negativa konsekvenser för vare sig medborgare eller företag.
Herr talman! Tack, Maud Olofsson, för svaret! I min interpellation har jag skrivit om den här avyttringen av aktierna i Nord Pool ASA och att Nord Pool förser elmarknaden med relevant information och så vidare. Jag har skrivit om de stora konsekvenser som jag tror att försäljningen av det här svenska ägandet i Nord Pool ASA skulle kunna medföra. Näringsministern har då svarat att hon inte tror att det blir de konsekvenserna. Men jag pekar också på att regeringen, efter tidigare begäran om bemyndigande när det gäller försäljning av statliga bolag, har fått kritik från Riksrevisionen för att man inte har följt beredningskraven. Därför har jag ställt min fråga: Vilka konsekvensanalyser har näringsministern låtit göra inför den här försäljningen? Jag kan inte hitta vilka konsekvensanalyser som näringsministern har gjort, herr talman. Detta skulle jag i alla fall vilja veta lite mer utförligt. Det jag också undrar är om regeringens så kallade råd för försäljning av statliga bolag har varit inblandat i den här försäljningen, alltså inför ett eventuellt avyttrande, eftersom det tidigare har sagts att det ska ingå och granska alla statliga bolag som ska säljas. I svaret står det att Nord Pool Spot AS bedriver den fysiska handeln och att det inte ska säljas. Är det ett svar som gäller enbart för den här interpellationen, eller kommer regeringen att sälja det bolaget framöver? Näringsministern skriver att det är på den marknaden som råkraftspriset fastställs. Om man nu inte tycker att handel med el är en infrastrukturfråga är frågan: Kommer regeringen att tycka att det är viktigt att ändå behålla den här delen, eller är det här bara försäljning av en del av ett bolag, och kommer man att sälja ytterligare en del sedan? Det skulle jag vilja veta, herr talman. I svaret står det så här: Regeringen bedömer inte heller att det skulle vara en statlig kärnverksamhet att vara ägare till en finansiell handelsplats för el. Då undrar jag: Tycker man att det är en statlig angelägenhet att vara ägare av Vattenfall? Den frågan kommer upp senare, men den hänger ihop med hur man ser på energi. För mig är energi en del av infrastrukturen, någonting som vi behöver ha tillgång till i hela landet, alla medborgare och företag. Herr talman! Jag önskar få lite förtydliganden om detta av näringsministern.
Herr talman! Jag ska inte säga att det är så med Eva-Lena Jansson, men jag tror att det finns en risk att vi blandar ihop vad det ena och det andra är. Vi är helt överens om att det är elhandeln som är det intressanta, alltså den börsen, och det är den vi ska ha kvar. Den fysiska handeln är den som vi ska ha kvar. Men att handla med derivat och annat är ingen kärnverksamhet. Som jag skriver i mitt svar - och det är helt ärligt - är det för stora risker. Och den handeln utvecklas helt annorlunda i dag jämfört med tidigare. Vi är intresserade av att ha kvar själva elhandeln. Det är det som är det viktiga för oss. Det är också den analys som vi har gjort när vi har tittat på den här affären. Sedan är det Svenska kraftnät som ansvarar för det här. Vi har aldrig lovat att vi ska gå in i varje enskild del i de enskilda bolagen och ge besked till riksdagen eller lämna in till försäljningsråd eller något annat. Det har aldrig funnits, utan det är de riktiga bolagen, alltså grundbolagen, som omfattas av den delen. Jag har svarat precis i enlighet med det vi tycker och det ställningstagande som vi har. Vi tycker att Svenska kraftnät gör ett bra jobb. De ska koncentrera sig på att bygga ut nät, så att vi kan distribuera den el som vi kommer att producera i stor mängd framöver, inte minst på vindkraftssidan. De ska koncentrera sig på att höja investeringsnivån så att vi får en bra handel men också utveckla det nordiska elsystemet så att vi får en väl fungerande nordisk elmarknad. Det är därför som också den fysiska handeln är viktig utifrån de utgångspunkterna. Det är den som vi har kvar. Det är inget problematiskt. Det är handel med värdepapper och derivat som kommer att säljas, och det tycker vi är en rimlig åtgärd.
Herr talman! Men det jag tog upp var att Riksrevisionen faktiskt har kritiserat tidigare bemyndigande. Om då regeringen lägger fram ett lagförslag, en proposition, där riksdagen ska ge bemyndigande när det gäller att sälja det här är det viktigt att regeringen faktiskt också har gjort en tillräckligt bra utredning. Man kan inte säga att man hoppas att Svenska kraftnät har gjort det, utan det är viktigt att regeringen har de analyserna själv. Vad får det här för konsekvenser? Om man säljer delar av ett bolag som har hand om olika saker, dels elderivat, dels den här handeln, är det klart att det kan få konsekvenser. Det är därför jag ställer frågan. I svaret från näringsministern står det att Nord Pool Spot AS inte ska säljas nu. Det står att det kvarstår. Men vi vet ju inte. Tänker man sälja den delen också? Det kommer en senare interpellation, herr talman, där man pratar om att Vattenfall inte ska säljas under den här mandatperioden. Men som jag ser det tar man många små steg som leder åt ett håll. Det är därför som jag försöker få ett förtydligande när det gäller vad man vill med elmarknaden och vad man vill med elhandeln och framför allt vilka konsekvensanalyser man har gjort. Det blir ju konsekvenser för alla bolag som man har. Det var därför jag också hade frågan om utförsäljningsrådet. Det rådet skulle faktiskt granska om man gjorde en bra eller dålig affär. Det är i alla fall det jag har uppfattat att rådet har varit till för. Därför är det också viktigt att se: Tjänar man eller förlorar man på en sådan här affär? Förlorar skattebetalarna på att det försvinner någonting från svensk ägo? Det är ju någonting som vi äger gemensamt. Det var därför jag ställde de frågorna, herr talman.
Herr talman! Låt mig förtydliga vad försäljningsorganisationen handlar om. Det handlar bland annat om att vi gör analyser av det statliga ägandet, alla bolagen. Vi går igenom dem. Och i takt med att vi ser över dem kommer vi också att lägga fram förslag för riksdagen, steg för steg. Men det är inte så att riksdagen kommer att lägga sig i varje enskild affär i enskilda bolag. Så fungerar inte de statliga bolagen. Det skulle vara helt ohållbart om vi skulle ha en sådan ordning när det gäller de statliga bolagen. Det jag försöker beskriva är den finansiella handeln. Jag måste ställa en fråga till Eva-Lena Jansson: Vad är det, enligt Socialdemokraterna, som är så viktigt med att behålla den finansiella handeln? Ser inte ni att det finns en jättestor risk med att vi är delägare i detta när den utvecklas som den gör? Det måste ju vara den fysiska handeln av el som är det viktiga därför att det är en infrastruktur. Och, som jag säger, där utvecklas det nordiska samarbetet. Där är Svenska kraftnät en mycket aktiv aktör. Den svenska regeringen är en mycket aktiv aktör. Jag kommer att åka till Island och diskutera nordisk elmarknad för att få ett bättre samarbete och ett väl fungerande samarbete just när det gäller den nordiska elmarknaden. Vad som händer framöver går inte att ta ställning till. Jag svarar på frågan här och nu. Jag tror inte heller att Eva-Lena Jansson kan ta ställning till vad som kommer att hända långt in i framtiden. Jag svarar på frågan här och nu, och det är den verklighet som jag har redovisat. Jag tycker inte att vi ska ta riskerna med den finansiella handeln, utan det är den fysiska elhandeln som är det viktigaste.
Herr talman! Jag tror inte att vi kommer så mycket längre i den här diskussionen. Min huvudpoäng i frågan är: Vilka konsekvensanalyser har näringsministern låtit göra inför ställningstagandet? Jag får inte något direkt konkret svar på vad man har gjort för konsekvensanalyser mer än att man inte tycker att det är något som man ska syssla med. Det kan få konsekvenser för Nord Pool Spot AS, eftersom det är delar som hänger ihop som jag har uppfattat det. Det är ju ett helt företag, fast man har olika delar på olika marknader. Om man inte tycker att vissa delar är något som man ska syssla med blir min fortsatta fråga om man här och nu inte borde kunna svara på om delen Nord Pool Spot AS är en infrastrukturfråga. Man borde kunna säga att man tycker att det är så viktigt att man inte ska avyttra det. Det skulle åtminstone lugna mig. Men jag inser att jag inte kommer så mycket längre just nu i den här frågan.
Herr talman! Jag är rätt överraskad över att Socialdemokraterna tycker att man ska vara beredd att ta de risker som det innebär att ha den här finansiella handeln med allt vad det innebär med globalisering och annat. Den risken är inte vi beredda att ta, för det här handlar trots allt om skattebetalarnas pengar och dem som har betalat in avgifter till Svenska kraftnät. Vi är angelägna om att den fysiska handeln fungerar väl. Vi är angelägna om att vi får en fungerande nordisk elmarknad, där vi bygger ut nät men också får en effektiv handel. Jag kan säga apropå den diskussion som har varit, inte minst i parlamentsvalet just nu, att Norden står som en förebild för övrig europeisk elmarknad. Vi har ett mycket mer integrerat arbetssätt, och vi har byggt upp funktioner för att få den att fungera bättre. Där driver den svenska regeringen på. Är ni socialdemokrater beredda att ta de här riskerna tror jag att ni kommer att behöva förklara för svenska folket varför ni är så riskbenägna på ett område som egentligen inte har någon betydelse alls för hur vi ska kunna säkra elförsörjningen i Norden. Det är den fysiska elhandeln som är det viktiga.